Fru talman! Boriana Åberg har frågat mig vilka slutsatser jag drar av uppgifterna i en forskningsrapport som visar att en majoritet av de våldtäktsdömda männen har invandrarbakgrund. Boriana Åberg har vidare frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att alla kvinnor ska få åtnjuta den trygghet som i den nämnda artikeln slås fast ska vara en rättighet för alla. Att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brott är känt sedan länge. Vi vet också att de personer med utländsk bakgrund som begår brott utgör en mycket liten andel av alla personer med utländsk bakgrund i vårt land. Det viktiga för mig är att se till att bekämpa brotten och att ha verkningsfulla straff mot dem som begår dem. Detta gäller oavsett om personen är född i Sverige eller i något annat land. Vi vet också, från Brottsförebyggande rådets studier och från andra studier, att personer som befinner sig i socioekonomisk utsatthet löper större risk att begå brott och att utsättas för brottslighet. Faktorer som bristande arbetsmarknadsdeltagande, lägre inkomst, sämre skolresultat och osäkra boendeförhållanden kan påverka individers benägenhet att begå brott. Dessa faktorer bidrar till att utrikes födda personer är överrepresenterade i brott. Det är därför viktigt att fortsätta bekämpa både brottsligheten och brottslighetens orsaker. Regeringen har reformerat sexualbrottslagstiftningen, och Sverige har nu den strängaste lagstiftningen vi någonsin har haft. Brottsförebyggande rådet har gjort en uppföljning som visar att lagändringarna har fått effekt. Antalet fällande domar ökade med 75 procent redan året efter det att lagändringarna trädde i kraft, jämfört med året innan. Då talar jag alltså om våldtäktsdomar. Regeringen har även gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat se över straffskalorna för sexualbrotten och lämna förslag på de förändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottens allvar. När någon som inte är svensk medborgare gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige måste det finnas förutsättningar att besluta om utvisning. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott. Utredaren ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma en skärpt reglering som innebär att det finns förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott och effektivisera verkställigheten av sådana utvisningsbeslut. En central fråga för att minska brottsligheten och öka tryggheten på kort och lång sikt i hela Sverige är att väsentligt öka antalet polisanställda. Antalet anställda vid Polismyndigheten hade vid årsskiftet ökat med närmare 5 500 sedan satsningen inleddes 2016. För att motverka kriminalitet och öka tryggheten behövs ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete som involverar hela samhället, särskilt i de områden där otryggheten är som störst. Under förra mandatperioden tog regeringen fram ett nytt nationellt brottsförebyggande program - Tillsammans mot brott. Arbetet med att genomföra det brottsförebyggande programmet har bidragit till att det nu finns bättre förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i samhället. Regeringen gav i december 2020 Socialstyrelsen ett uppdrag att fördela statsbidrag för sociala insatser i de områden som Polismyndigheten definierar som utsatta områden. Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021-2023. Genom satsningen förstärks kommunernas verksamheter inom det brottsförebyggande området, till exempel genom fler fältarbetare på kvällar och helger. Regeringens arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten fortsätter med full kraft.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Denna interpellation är föranledd av en artikel som regeringen publicerade den 8 mars, den internationella kvinnodagen. I artikeln uttryckte justitie och migrationsministern: "Mäns våld och förtryck mot kvinnor måste synliggöras och bekämpas. För att våldet ska upphöra så är det männen som måste förändras. Trygga kvinnor ger ett tryggare Sverige." Jag instämmer i att våldet och förtrycket mot kvinnor måste bekämpas med alla till buds stående medel. Däremot har jag väldigt svårt att bunta ihop alla män i en och samma grupp av förövare och förtryckare. Jag tycker att det skulle ha varit mycket mer rättvisande om justitieministern hade sagt: För att våldet ska upphöra måste politiken förändras radikalt. Och det finns mycket att förändra i dagens kriminalpolitik. Det handlar om allt från preventiva insatser till strängare straff som avskräcker förövarna och ger brottsoffren upprättelse. Men det behövs också en förändrad migrations och integrationspolitik. Kvinnors frihet och trygghet borde vara av högsta prioritet för en regering som kallar sig feministisk. Det som ministern säger stämmer: Det faktum att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brott har varit känt sedan länge. Det har det varit för många, men uppenbarligen inte för regeringen. Så sent som i höstas förnekade Stefan Löfven allt samband mellan invandring och brottslighet för att sedan vända 180 grader. Man har i decennier upprepat mantrat om socioekonomiska faktorer, som om det är lägre inkomster och osäkra boendeförhållanden som gör någon till brottsling. Ministern säger att personer som befinner sig i socioekonomisk utsatthet "löper större risk att begå brott" och att utsättas för brott. Det är fel sätt att uttrycka sig. Man väljer att begå brott. Det är en stor skillnad, men i den socialdemokratiska retoriken saknas det egna ansvaret. Allting är någon annans fel. Fru talman! Jag upplever inte att jag fick svar på min fråga om vilka slutsatser ministern drar av studien av de fyra forskarna vid Lunds universitet, Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist. De har kartlagt variabler och egenskaper hos samtliga 3 039 personer dömda för våldtäkt och försök till våldtäkt mellan 2000 och 2015 och funnit att en majoritet, 59 procent, av dessa män hade invandrarbakgrund. De allra flesta var första generationens invandrare. 35 procent kom från Nordafrika och Mellanöstern och 19 procent från Afrika. Ungefär hälften hade begått brott tidigare. Det är fakta som måste tas på allvar, och därför upprepar jag min fråga: Vilka slutsatser drar justitieministern av denna studie?
Fru talman! Precis som framgår i den artikel från den 8 mars som Boriana Åberg refererar till har den här regeringen två huvudsakliga prioriteringar i kriminalpolitiken. Den ena är gängkriminaliteten, som vi bekämpar med fortsatt kraft. Den andra är mäns våld mot kvinnor. Dessa två prioriteringar är likvärdiga. Det märks också, vill jag påstå, i de insatser som vi har gjort inte minst på det här området. Jag säger ofta att vi har gjort väldigt mycket på straffrättens område. Vi har skärpt straffen för så gott som alla de grova våldsbrotten: grov misshandel, grovt olaga hot, grovt olaga tvång, de allvarligaste narkotikabrotten, grovt vapenbrott - över hela linjen skärpte vi straffen den förra mandatperioden. Jag återkommer ändå alltid till den, som jag tycker, enskilt viktigaste straffrättsliga reform som vi gjorde den förra mandatperioden, och det var att reformera sexualbrottslagstiftningen. Vi införde en samtyckeslagstiftning, skärpte straffen för grov våldtäkt, införde ett särskilt oaktsamhetsbrott och förbättrade också brottsoffrens ställning och möjlighet att få hjälp under processen. Sverige har nu den strängaste sexualbrottslagstiftning som vi någonsin har haft, och den har fått effekt. En utvärdering bara något år efter att samtyckeslagstiftningen infördes visade att antalet åtal för våldtäkt ökat med 80 procent. Antalet fällande domar hade ökat med 75 procent. Det har alltså fått effekt, faktiskt mer än vad jag trodde att det skulle få. Den här lagstiftningen har dessutom den viktiga egenskapen att den inte bara ökar lagföringen utan också har en starkt förebyggande effekt. Den ger större möjligheter att gripa gärningsmännen och att fälla dem till ansvar, men det är också möjligheten att säga att sex ska vara frivilligt, och är det inte frivilligt är det ett brott. Det är en mycket tydlig signal ut i samhället, och det ska sitta i ryggmärgen på varenda man och pojke i Sveriges land att det är det som gäller. Det här har vi också följt upp med särskilda informationskampanjer. Brottsoffermyndigheten har bedrivit en kampanj som heter Av fri vilja, inte minst riktad mot nyanlända, och därefter följt upp den. Det var en särskild kampanj som nådde sammanlagt över 1 1⁄2 miljon människor. Bara för någon vecka sedan redovisade man till mig hur man har genomfört den här kampanjen för att få genomslag inte bara för själva lagstiftningen så att vi kan förändra och öka lagföringen utan också för att se till att det, utöver samtyckeslagstiftningen, blir en samtyckeskultur, det vill säga en förändring i själva attityden. Det är alltså mycket som har gjorts, och vi kommer att fortsätta att göra mycket på det här området. Det spelar ingen roll hur hårda straff vi har om vi inte fångar några bovar, och därför gäller det att också polisen, åklagarna och övriga rättsväsendet sätter av de resurser som behövs för att kunna prioritera dessa brott. Förra året rekryterade Polismyndigheten 380 nya utredare specifikt inriktade på särskilt utsatta brottsoffer, bland annat för sexualbrott. Här finns också hedersbrotten och brott i nära relationer. Det är en väsentlig förstärkning också på utredningssidan i detta. Vidare kommer Sexualbrottsutredningen, som tillsattes 2020, med ett betänkande till mig nu under våren. Där ser man över straffsatserna ytterligare när det gäller sexualbrotten, bland annat våldtäktsbrottet. Man tittar på straffsatserna för sexköp, man tittar på utformningen av det sexuella ofredandet och hur den lagstiftningen ska se ut och man ser också över övergreppen på distans, det vill säga över nätet, och hur den lagstiftningen ska se ut. Sammantaget tycker jag därför att det är oerhört mycket både som vi har gjort och som vi kommer att fortsätta att göra. Den fråga jag vill ställa till Boriana Åberg är dock: Varför gjorde Moderaterna ingenting av detta under de åtta år som man ändå basade för Justitiedepartementet? Så gott som allt som skett på sexualbrottsområdet har skett under vår tid i regeringsställning. Hur kan det vara så?
Fru talman! Jag uppfattar att ministern är tämligen ensam om att uppfatta regeringens arbete mot gängen som framgångsrikt. Det är tvärtom, och detsamma gäller sexualbrott och annan brottslighet. Det har aldrig varit så otryggt i Sverige, och brottsligheten har aldrig varit så utbredd. Ministern berömmer sig av antalet nyanställda inom Polismyndigheten, men handlar det om poliser eller om en annan typ av anställda? Jag vill påminna ministern om att vid starten av vårterminen på Polishögskolan stod var tredje plats tom. Förra året var det 40 procent av platserna som stod tomma. Poliser lämnar sina jobb för andra uppdrag inom privat bevakningstjänst och försäkringsbolag. Det är inte så att tillgången på poliser verkligen inger trygghet. Jag undrar också varför ministern är så obenägen att beröra de kulturella aspekterna av sexuellt våld. Jag vill poängtera att det alltid handlar om individer som begår brott. Det handlar varken om etnicitet eller om hudfärg. Det handlar om individer, och individer påverkas av kulturen som de är uppväxta i. Det finns kulturer där kvinnor inte är värda någonting, där kvinnor är totalt underställda männen, där kvinnor könsstympas och deras sexualitet kontrolleras rigoröst. Det finns kulturer där kvinnor inte får välja ens hur de ska klä sig och vem de ska träffa - kulturer där kvinnor betraktas som männens egendom. Dessa kulturer kallas felaktigt för hederskulturer. Det finns ingen heder i att förtrycka kvinnor. Under en mycket lång period förnekades det i det offentliga Sverige att hederskultur ens fanns, och de som vågade lyfta frågan, till exempel ministerns partikamrater Nalin Pekgul och Soffan Hermansson, blev utfrysta ur sitt parti. Jag tycker inte att det ska vara kontroversiellt att forska om eller säga att kulturer där polygami eller könsstympning är vanligt inte är helt anpassade till det svenska samhället. De är inte anpassade alls. Det kan inte heller vara kontroversiellt att säga att unga migranter från de stora migrationsländerna är totalt oförberedda när det gäller den sexuella frihet som råder i Sverige och som uppfattar att vanligt vänligt beteende är en sexuell invit eller att kvinnor som har korta kjolar vill ha sex med en. Den utbildning på någon timme här och där som ministern syftar på räcker inte. Det måste tas ett helhetsgrepp, och det måste råda nolltolerans mot den typen av brott. Ministern nämnde en straffskärpning. Sedan 2018 har det funnits ett tillkännagivande här i riksdagen om att straffet för våldtäkt ska skärpas. Men vad har regeringen gjort? Jo, man har tillsatt en utredning!
Fru talman! Låt mig besvara den sista frågan. Det är så man gör när man ändrar lagstiftning. Det känner säkert Boriana Åberg till. Om man ska ändra en lag måste man först tillsätta en utredning så att man kan reda ut hur lagstiftningen ska se ut. Sedan skickas utredningen på remiss, och sedan kommer man tillbaka till riksdagen när beredningen är färdig. Jag nämnde översynen av sexualbrott just för att jag snart kommer att få ta emot betänkandet från utredningen, och då går vi vidare med utredningen. Det är så man arbetar med lagstiftning. Grundlagen säger att det finns ett beredningstvång. Man kan inte stifta lag utan att först ha undersökt vilka konsekvenser lagstiftningen ska få, vilka kostnadseffekter den får och så vidare. Det är så det går till när man stiftar lag. Det finns en del att anmärka på. Först var det frågan om Polismyndigheten. Vi har satt upp målet att öka antalet poliser med 10 000 fler anställda fram till 2024. Det gjorde vi 2017. Sedan dess har vi nått mer än halvvägs. Det finns 5 500 fler anställda i Polismyndigheten. Ungefär tusen av dem är poliser och ungefär 4 000 av dem är civilanställda. Det beror på att det tar längre tid att utbilda poliser - det tar minst två och ett halvt år. Av dem som återstår av tillväxten av Polismyndigheten fram till 2024 kommer merparten att vara poliser eftersom poliserna nu börjar gå ut från de nya utbildningarna. Vi har startat nya utbildningar i Borås och Malmö. Vi utbildar nu tre gånger så många poliser som Moderaterna gjorde på sin tid. Det enda Moderaterna gjorde när Moderaterna satt i regeringsställning var att skära ned polisutbildningen med 90 procent på två år. Det är det vi nu tar tillbaka, och vi ser till att leverera fler resurser och anställda till polisen. Det är färre som lämnar Polismyndigheten än tidigare, och det är fler som kommer tillbaka, det vill säga poliser som har varit ute i annan sektor som nu söker sig tillbaka till polisen därför att de ser att det händer mycket och de vill vara med och bekämpa gängkriminalitet och mäns våld mot kvinnor. Det är fantastiskt bra att vi även lyckats återrekrytera poliser som tidigare har lämnat kåren. Det är jättebra! Och, som sagt, fler utbildas. Nej, hederskulturen - de patriarkala strukturerna - är inte på något sätt okänd för oss. Boriana Åberg nämner Nalin Pekgul och Ann-Sofie Hermansson. Jag satt under min första period i riksdagen tillsammans med Nalin Pekgul i justitieutskottet, och vi pratade många gånger om just detta. Förra året gav jag Ann-Sofie Hermansson ett utredningsuppdrag för att se hur det går att bli bättre på lokalt brottsförebyggande arbete. Det är två personer som inte alls är utfrysta på något sätt. Tvärtom har mitt parti lärt sig mycket av dessa personer i dessa frågor. Vi kommer att fortsätta att bedriva kampen mot den typen av hederskultur - patriarkala strukturer - med stor kraft. Under förra året drev vi fram en straffskärpning för hedersbrott, det vill säga de brott som begås med dessa motiv. Vi har infört ett utreseförbud för den som riskerar att föras utomlands för att giftas bort med tvång eller för att könsstympas. Det användes vid ett stort antal tillfällen under förra halvåret. Förbudet infördes den 1 juli. Vi går vidare med en särskild brottsrubricering för hedersbrott, för att ytterligare få upp straffskalan. Nej, det här är sannerligen inget nytt. Tvärtom påstår jag att vi är den första regering som på riktigt och på allvar tar oss an de gamla konservativa och förtryckande patriarkala strukturerna, och vi säger klart och tydligt att de inte har en plats i Sverige.
Fru talman! Det är fascinerande hur Socialdemokraterna lyckas först förneka ett problem och sedan när problemet väl är känt ta all ära för att de alltid har stått i frontlinjen och bekämpat problemet. Jag vill ställa en annan fråga angående hur man bestraffar eller hanterar utländska brottslingar som har begått våldtäkt i Sverige. Att avtjäna ett straff i svenskt fängelse är inte avskräckande för en brottsling som kommer från låt säga Afghanistan eller Somalia, eller för den delen mitt födelseland Bulgarien. Utvisning är därför mycket avskräckande. Kan Morgan Johansson svara på frågan om hur många våldtäktsmän som har dömts till utvisning och hur många som verkligen har utvisats? Om man ska utgå från fall som har fått mycket uppmärksamhet både i Sverige och internationellt är svenskt rättsväsen oerhört restriktivt med att döma till utvisning. Det letas efter diverse ursäkter: instabil situation i hemlandet, våldtäktsmännen har rotat sig i Sverige, våldtäktsmännen har fått barn i Sverige - som om dessa män skulle vara en tillgång för de barn som de oftast inte har någon kontakt med. Det har varit känt sedan länge att endast en femtedel av alla utländska våldtäktsmän utvisas, men regeringen har inte kommit längre än att tillsätta ännu en utredning. Det är en skandal och ett kapitalt misslyckande - de enda orden som passar i detta sammanhang. Jag hoppas att Morgan Johansson ägnar sitt sista anförande åt att svara på frågorna som jag ställde i min interpellation och nu i mitt sista anförande.
Fru talman! Det är på något sätt typiskt för Moderaterna nu för tiden att alla frågor på ett eller annat sätt ska göras till en invandrarfråga. Ni använder er av den retoriken. Boriana Åberg frågade mig vad jag drar för slutsatser av studien. Jag har svarat att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men vi måste samtidigt se på hur stor andel av den totala invandrargruppen vi talar om. Vi kan se på hur stor andel av antalet utländska män som har dömts för våldtäkt. Studien visar att det rör sig om enstaka promille. Vilken slutsats kan jag dra av hur de utlandsfödda männen är och beter sig på grund av att en enstaka promille av dem har dömts för våldtäkt? Inte mycket, enligt min uppfattning. Därför är det viktigt för mig att i alla debatter markera att det för mig inte spelar någon roll om du är svart eller vit eller var du är född någonstans. Begår du brott ska du lagföras för de brott du har begått. Jag står också för en politik som innebär att vi skärper påföljderna för dessa brott och ser till att vi kan klara upp fler brott. Jag står också för att fler av dem som har begått dessa brott som har utländsk bakgrund och inte är svenska medborgare ska utvisas från Sverige. Det är därför jag har tillsatt översynen. Det är inte någon sinkadus, utan tvärtom gick vi till val på att göra en översyn av utvisningsreglerna. Min uppfattning är att om du inte är svensk medborgare och begår allvarliga brott i Sverige ska huvudregeln vara att du utvisas från landet. Vi ser över vilken typ av brott som i ökad utsträckning ska leda till utvisning. Vi ser också över reglerna för hur länge du utvisas från Sverige - återreseförbud. Vi ser också över frågan om anknytning, som Boriana Åberg talar om. Utredningen är tillsatt och jobbar, och jag ser fram emot att få ett betänkande så att vi kan gå vidare till riksdagen.